Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tackar också för att svaret har lämnats under den debatt som förs i kammaren i dag. Mellan dessa frågor finns i planeringshänseende det sambandet, att goda kommunikationsförhållanden är en förutsättning för lyckad lokalisering. Statsrådets svar rymmer i sin huvudsakliga del förhållanden som är kända. Det är egentligen bara de sista meningarna i svaret som innebär en nyhet, nämligen att statsrådet nu har för avsikt att effektivisera den övergripande planeringen på trafikområdet. För den upplysningen tackar jag särskilt; det är enligt mångas mening hög tid att en sådan planering kommer till stånd. Det är nödvändigt att man ställer de resurser till förfogande som behövs för att klara den regionala trafikplaneringen. Länsstyrelserna har hitintills saknat resurser, och det har inte varit ovanligt att landstingen fått biträda ekonomiskt för att klara av trafikutredningar inom länet. Det har självklart med en sådan ordning varit svårt att uppfylla målsättningen i 1963 års trafikpolitiska beslut, som innebar att riksdagen uttalade sig för en tillfredsställande transportförsörjning till landets olika delar. Denna målsättning har inte uppfyllts, och transportförsörjningen är i dag i vissa bygder dålig, för att inte säga obefintlig. Jag skall inte exemplifiera — vi känner alla bristfälligheterna — men jag vill konstatera att det nuvarande förhållandet till stor del är ett resultat av en utebliven planering, där olika trafikgrenar utifrån företagsekonomiska lönsamhetsberäkningar tillåtits att själva inom sina företag utforma sin trafikföring utan större hänsynstagande till helheten i transportförsörjningen. Jag förutsätter att grundvalen i den nu av statsrådet bebådade övergripande regionala planeringen på trafikområdet skall överensstämma med riksdagens senast år 1969 uttalade vilja. Man var då ånyo enig om nödvändigheten av en helhetssyn, i vilken såväl sociala som näringspolitiska och lokaliseringspolitiska förhållanden skulle beaktas. Jag tackar än en gång herr statsrådet för svaret.

Herr talman! Det får betraktas som ett stort steg i rätt riktning när riksdagen i dag kan behandla frågan om transportpolitiken och då speciellt transportstödet som en del av regionalpolitiken. Det är en långsam mognadsprocess som skett inom regionalpolitiken i detta avseende. Efter ett trevande försök med lokaliseringspolitiska åtgärder som varit bristfälligt anpassade till de aktuella förhållandena t.ex. i det norrländska inlandet har tiden nu ansetts mogen för mer till den bistra verkligheten anpassade åtgärder. Detta hindrar emellertid inte att man fortfarande såsom ett par talare här tidigare framhållit gång efter annan får bevittna hur diskussionen om <lokaliseringspolitiken, den regionalpolitiska utvecklingen i Norrland, återfaller till den gamla låt gå-inställningen. Det gäller inte minst den del av regionalpolitiken som arbetsmarknadspolitiken utgör. Enligt den slentrianmässiga uppfattningen skall utflyttningen från Norrland fortsätta. Någon samhällsekonomisk och ännu mindre social analys av problemet besvärar man sig aldrig med i dylika diskussionsinlägg. Samma snävt avgränsade och därför inför en ansvarsmedveten och framåtsyftande regionalpolitik främmande syn på transportpolitiken har också utgjort en starkt hämmande faktor för en positiv och progressiv utveckling inom det norra stödområdet. Den s.k. infrastrukturen och därvid inte minst kommunikationsväsendets standard är dock av avgörande betydelse för regionalpolitikens effekt. Från denna synpunkt är t.ex. Vägplan 70 och dess vidare öden ett mycket väsentligt inslag i regionalpolitiken, liksom naturligtvis den aktuella medelsfördelningen inom vägväsendet. Den omständigheten att vägoch brostandarden i Norrlands inland — d.v.s. det inre stödområdet — på sina håll är mycket låg är ägnad att oroa och begränsar påtagligt utvecklingsmöjligheterna. Jag behöver här bara erinra om vägnätets betydelse för virkestransporterna. Länsstyrelsen i Jämtlands län påpekar i sitt yttrande med anledning av Vägplan 70, att den procentuella andelen av större länsvägar som icke har godtagbar standard är störst i Jämtlands och Västernorrlands län och att beträffande övriga länsvägar andelen undermåliga är störst i Jämtlands län. Jag behöver inte särskilt betona att detta är klart otillfredsställande och verkligen hämmar utvecklingen i dessa bygder. Om jag begränsar perspektivet till det transportstöd, som kommer som ett väsentligt inslag i en mera aktiv och till verkligheten avpassad regionalpolitik, kan jag konstatera att det uppenbart är ett betydelsefullt steg som man nu tar. Tyvärr finns det dock en viss tvekan och osäkerhet i propositionen, och detta sätter också sin prägel på utskottsutlåtandet. Jag betraktar detta förhållande närmast som en illustration till den brist på helhetssyn i regionalpolitiken som har varit karakteristisk för regeringens hittillsvarande agerande. Tveksamheten beror på att man inte kommit fram till någon klar målsättning, och detta återverkar dess värre också på förslaget till transportstöd. Vid sidan av Norrland intar Gotland en särställning när det gäller transportpolitikens avgörande betydelse för näringslivets utveckling. Riksdagen har tidigare uttalat att Gotlands särskilda problem i detta avseende måste få en positiv lösning. Detta skedde med anledning av en beställning som kom redan i samband med det trafikpolitiska beslutet år 1963. Det är anmärkningsvärt att denna fråga inte fått en acceptabel lösning efter alla dessa år. Som jag tidigare framhållit kommer av allt att döma transportstödet att få väsentligt värde för industrin inom stödområdet. Det har dock inte utformats med hänsyn till kravet på utveckling av ett allsidigt näringsliv. De begränsningar som gjorts beträffande uttransport av halvfabrikat och råvaror kan verkligen diskuteras. Pappersmassa — som bekant en viktig norrländsk industriprodukt — är t.ex. undantagen från transportstöd, medan tidningspapper tydligen kommer att innefattas. Ändock är förädlingsvärdet för exempelvis blekt sulfatcellulosa icke oväsentligt högre än för tidningspapper. Flera liknande exempel kan anföras. När det gäller utvecklingen av ett allsidigt näringsliv har också transporterna till området sin stora betydelse. Detta gäller naturligtvis råvaror av skilda slag, men av ännu större vikt ur denna speciella synpunkt är halvfabrikaten, t.ex. i förbindelse med sydsvenska företags legotillverkning vid norrländska företag — en fråga som herr Gustafson i Göteborg tidigare var inne på. Legotillverkningen är som bekant särskilt väsentlig för många nyetablerade verkstadsindustrier inom stödområdet. Dessa återfinns i bygder med ringa industriell tradition och är därför särskilt avgörande för den fortsatta utvecklingen. Legotillverkningen utgör följaktligen på sitt sätt ett viktigt utvecklingssteg i den fortsatta industrialiseringen. Det är likaledes en stor brist att inte det norrländska lantbrukets försörjning med fodermedel och andra förnödenheter kan omfattas av transportstödet. Detta skulle i inte oväsentlig utsträckning ha underlättat upprätthållandet av ett produktionskraftigt och livsdugligt lantbruk i Norrland. Utskottet framhåller i sin skrivning att det »>kan antagas att persontaxorna spelar en viktig roll i de lokaliseringsoch trafikpolitiska sammanhangen>. Det är en häpnadsväckande försiktig formulering som verkligen inte vittnar om någon större inlevelse i problematiken. I realiteten torde persontrafikens villkor vara av avgörande betydelse för det allmänna näringsoch lokaliseringspolitiska klimatet. För företag lokaliserade till Norrland betyder den personliga kontakten med den sydoch mellansvenska marknaden mycket. Kontakten med organisationer, institutioner och myndigheter är också vanligen förknippad med långa resor. Även från andra synpunkter spelar persontrafiken en betydelsefull roll. Den ökade rörligheten i samhället och det kulturella utbytet är i väsentlig utsträckning beroende av att allmänna kommunikationsmedel står till buds till en rimlig kostnad. Det finns även tungt vägande sociala aspekter på denna fråga. Självfallet finns det olika vägar att anvisa när det gäller en reducering av persontransportkostnaderna, och dessa borde ha blivit föremål för närmare överväganden. Dess bättre har kommunikationsministern i ett uttalande här omdagen aviserat en ändrad inställning även i fråga om persontransporterna. Men tyvärr har den omprövningen inte nått fram till utskottsmajoriteten som har stannat kvar i den gamla, mer slentrianmässiga synen på persontransporternas roll i detta sammanhang. Även flygets snabbt växande betydelse för längre transporter bör beaktas. Det sägs att det i dag är dyrt att flyga i vårt land, och lekmannamässigt bedömt förefaller det finnas visst fog för detta påstående. I detta som i andra sammanhang tycks vi här i landet ännu inte på allvar ha anpassat oss till flyget och dess möjligheter.

Den stödberättigade fraktsträckan borde ha kunnat sänkas till 200 km mot i propositionen föreslagna 300 km. Detta hade varit motiverat med hänsyn till de aktuella förhållandena. Herr Gustafson i Göteborg har tidigare berört denna fråga och exemplifierat den med förhållandena i Jämtland och de tvärtransporter som går från det jämtländska näringslivet till de norska hamnarna. Med hänsyn till den aktuella situationen i den delen av Norrlands inland hade det varit befogat att sänka kvalifikationsgrunden för transportstödet. Sverige har inte så långa avstånd på tvären som på längden, och det borde utskottsmajoriteten ha beaktat. Transporten till Norge och Finland borde även vara kvalifikationsgrundande för transportstöd, framför allt av den anledningen att stora delar av t.ex. det norrländska inlandet har sina hamnar i Norge, exempelvis vid Trond heimsfjorden. Det borde vara rimligt att ta hänsyn till var de ur transportekonomisk synpunkt »>riktiga> hamnarna är belägna. Direktör Lars Sjöstedt vid SJ:s utvecklingsavdelning har nyligen i tidskriften Ny Teknik skisserat ett program för hur Norrlands transportproblem skulle kunna lösas på lång sikt. Han har där skisserat ett system med samordning av skilda trafikmedel för att nå största möjliga totala effekt. De framtida linjesträckningar för inrikesflyget som publicerats kan möjligen bidra till att fylla Linjeflygs kassakistor men kan knappast få någon avgörande effekt för Norrlands utveckling, framhåller direktör Sjöstedt. I detta framtida — kanske ännu något utopiska — trafiksystem för Norrland skisseras en utveckling mot järnvägar för höga hastigheter längs vissa stamlinjer, en för Norrland central och stor flygplats med matarlinjer och ett väl utbyggt vägsystem. Denna basstruktur för persontransporterna skulle kompletteras med en finstruktur av landsvägar och ett i viss mån parallellt godstransportnät. Detta är kanske något utopiskt, men det väsentliga i denna skiss är att den har något av den helhetssyn på planeringen som man skulle önska tillämpad redan nu när det gäller transportväsendet i Norrland. Som jag tidigare nämnt är det föreslagna transportstödet i detta avseende, trots den positiva syftningen, en mycket trevande början och så till vida en klar besvikelse. Men det är kanske inte annat att vänta så länge man saknar en klart fastslagen målsättning för Norrland, en målsättning som är klart kvantifierad d.v.s. en befolkningspolitisk målsättning. Nu nödgas man improvisera i ett växande medvetande om att den befolkningsmässiga och <arbetsmarknadspolitiska — utvecklingen för landsdelen är krisartad. Det är alltså det kortsiktiga perspektivet som dominerar.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
Herr talman!

Jag fick närmast den uppfattningen att vad kommunikationsminister Norling sade var precis detsamma som står i utskottsutlåtandet. Men eftersom kommunikationsministern är närvarande i kammaren tycker jag att det vore alldeles utomordentligt att få ett klart besked om detta. är det så att vad statsrådet offentligen nyligen sagt sträcker sig längre än vad som står i utskottsmajoritetens utlåtande och närmar sig vad som står i reservationen? Eller skall det tolkas så att kommunikationsministern och utskottsmajoriteten är på samma linje?

Herr talman! Man har alltså inte glömt flyget vid utformningen av transportstödet, men man har tänkt mycket litet på flyget, säger kommunikationsministern. Det dokument vi har framför oss bär ju syn för sägen i det avseendet. Det innebär väl ändå att man gör en felaktig värdering av flygets roll och potentiella möjligheter i Norrland när man på detta sätt markerar, att ett transportstöd i fråga om flyget skall höra framtiden till. Det måste rimligen vara i landsdelar med långa avstånd, som flyget skall ha sitt särskilda berättigande. Om vi ser transportstödet som ett väsentligt moment i näringslivets utveckling, skulle vi kanske kunna vänta, att man skulle satsa på ett kommunikationsmedel som särskilt har framtiden för sig.

Jag betraktar det därför som en brist i det fortsatta regionalpolitiska arbetet, att man inte har ansett sig kunna satsa på flyget redan nu. Kommunikationsministern har vidare talat om den besvärliga avvägningen mellan olika produkter när det gäller transportstödet. Jag är medveten om detta problem. Jag har i mitt anförande pekat på konsekvenserna av denna gränsdragning, som jag illustrerade just med förhållandet mellan en förädlad massaprodukt och tidningspapper. Där kommer man till gränsdragningsproblem med orimliga konsekvenser. När det gäller intransporterna är det uppenbarligen så, att praktiska och framför allt administrativa hänsyn fått vara de avgörande faktorerna som talat mot ett utvidgat transportstöd. Det är också beklagligt med tanke på det norrländska näringslivets utvecklingsnivå. Det är nämligen så att en stor del av den norrländska verkstadsindustrin är underleverantörer till sydoch mellansvensk industri, och den skulle i just detta sammanhang när det gäller halvfabrikat vid legotillverkning ha en väsentlig nytta för sin fortsatta utveckling av ett transportstöd även i fråga om intransporterna. Detta vore befogat med hänsyn till utvecklingsnivån i en stor del av det norrländska näringslivet. Sedan noterar jag avslutningsvis, herr talman, bara att jag hade uppfattat tidningsreferaten av kommunikationsministerns tal i Boden fel. Jag beklagar detta. Men jag tycker dock att kommunikationsministern här i sina uttalanden är något mera positiv till stöd även till persontransporter än utskottets majoritet.
Herr talman! Kommunikationsministern sade att konstruktionen av hans transportstöd är en innovation, och jag vill gärna gratulera kommunikationsministern till denna lösning. Jag tycker att den är mycket intressant. Vi skall följa utvecklingen med stort intresse. Just detta att man kan få selektiva åtgärder som dock verkar generellt inom de områden som de berör är en stor fördel. Vidare sade kommunikationsministern att det vore mycket besvärligt att genomföra ett transportstöd för transporterna in till stödområdet för legoarbeten och sådant; man finge ta hänsyn till näringspolitiska, fraktmässiga och praktiska synpunkter och därvid uppstode gränsdragningssvårigheter. En gränsdragning mellan olika slag av varor förekommer ju redan nu vid transport från stödområdet, och jag tycker inte att det alltför mycket skulle komplicera problemet tekniskt, om man tillläte ett stöd också för varor som går till Norrland för att exempelvis bearbetas vid legotillverkning. Därför anser jag det vara befogat att yrka bifall till reservationen på denna punkt. Får jag beträffande flygtransporter hänvisa herr Åsling till det faktum att utskottet är enhälligt i fråga om ett uttalande om flygtransport av varor. Det står bl.a. »att frågan bör ägnas uppmärksamhet vid den uppföljning av erfarenheterna beträffande verkningarna av fraktstödssystemet som skall ske». Enskilda transporter från Norrland med flyg som överstiger 200 kg, vilket är den gräns som föreslagits i reservationerna, är så sällsynta att man på detta stadium inte behöver komplicera det nya systemet. Utskottet har emellertid enhälligt uttryckt en positiv inställning. Beträffande persontransporterna var det alltså riktigt att statsrådet inte sträcker sig längre än utskottsmajoriteten. Man kan väl säga att överensstämmelsen nästan är fullständig. Antingen har statsrådet läst på utskottsmajoritetens uttalande ordentligt innan han uttalade sig, eller också har utskottsmajoritetens representanter så kunnat tänka sig in i statsrådets tankevärld när utlåtandet skrevs att det blev en nästan fullständig identifikation. Men det finns dock en skillnad och tyvärr, herr Åsling, i motsatt riktning än vad herr Åsling tror. Statsrådet talade om eventuellt persontransportstöd. Jag fattade det så att han betonade svårigheterna mer än utskottsmajoriteten gjort. Vidare skall man observera resonemanget att experterna nu måste syssla så mycket med fraktstödet, att de inte hinner ägna sig åt persontransporterna. Dessutom sade statsrådet att det är två skilda saker och att man inte kan använda samma metodik. Men varför då använda samma experter, och varför inte genast sätta i gång med andra och nya experter för att lösa denna fråga, som enligt vår åsikt är av så stor betydelse?
Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker det är bra att statsrådet Norling verkligen gjort denna banbrytande insats för att försöka komma till rätta med kostnaderna för transport från vad vi kallar det allmänna stöd. området till andra delar av landet och längre bort. Men jag blev litet brydd när jag hörde statsrådet dels tala om sin positiva önskan att komma till rätta med person. transportkostnaderna, dels nämna alla de svårigheter som enligt statsrådet fanns då det gällde att vidta åtgärder på detta område. Ingår vid övervägandena om persontransporter också frågan om flygtaxorna? Med hjälp av statistik kan vi väl bli eniga om att de svenska inrikestaxorna är mycket höga; man borde kunna komma ned till ungefär de flygtaxor som tillämpas i Finland. Jag tycker också att man vid de här övervägandena på allvar bör undersöka vad en maximering av avgiften till viss sträcka kostar samhället. Redan i dag har ju SJ somliga dagar i veckan ett enhetspris för vissa avstånd när det gäller förflyttning mellan Norrland och Stockholm.

Herr talman! Av tidsskäl skall jag här bara ta upp ett par tre konkreta saker. När det gäller avgränsningen av varugrupperna och frågan om stöd till intransporterna konstaterar jag än en gång att vi givetvis hur länge som helst kan diskutera behovet och värdet av ett fraktstöd både ut ur och in i stödområdet. Men slutresultatet med stöd in skulle ju bli en allmän sänkning av fraktkostnadsnivån i hela landet, och vad har man då tjänat rent regionalpolitiskt och lokaliseringspolitiskt? Nu vet jag att herr Gustafson i Göteborg och andra talare har begränsat resonemanget till att man skulle med fraktstöd forsla upp vissa produkter för vidareförädling i stödområdet. Jag har inte glömt det. Men då skulle vi åter vara inne på undantagen; vi skulle välja ut vissa produkter. Och då är jag övertygad om att man från andra håll, där man inte sysslar med just de produkterna, skulle framställa krav om att också få transportstöd till stödområdet. Jag kan inte frigöra mig från en viss rädsla för att vi då som yttersta konsekvens skulle få en allmänt sänkt frakttaxa för hela landet, och då skulle vi ha missat en del av värdet av att åstadkomma en regionalpolitiskt riktig lösning. Om jag sedan fattade herr Åslings replik rätt, så hade herr Åsling redan innan jag kom in i kammaren varit inne på frågan om papper och pappersmassa. I varje fall nämnde han papper som exempel på att man givit fraktstöd och att det måste ligga någon tanke bakom att pappersmassan har lämnats utanför. Ja, det var ett bra exempel på hur fraktstödet har arbetats fram, och det kan vara motiverat att använda en halv minut till att redogöra för varför pappersmassan inte har fått något transportstöd. Vårt motiv för att inte ta med pappersmassan har varit att sådana transporter till övervägande del sker med billiga sjötransportmedel. Det är det första. I de fall då pappersmassan transporteras på järnväg får man redan nu mycket fördelaktiga fraktavtal. Skulle vi tagit med även pappersmassan i detta fall, så hade konkurrenssituationen gentemot sjötransporterna blivit besvärande. För papper är situationen annorlunda. En allt större del av papperstransporterna går på järnväg och med lastbilar, och utvecklingen där har framtvingats av behov av snabba och tidsbestämda transporter. Kunderna nere på kontinenten efterfrågar i dag i allt högre grad täta men till volymen begränsade papperstransporter. Köparen vill gärna ha varan i direkt transport, bland annat för att kunna minska den egna lagerhållningen på papper. En an nan viktig orsak till att papper är medtaget men inte pappersmassa är att det ur regionpolitisk synpunkt är önskvärt att stimulera vidareförädlingen av pappersmassan inom stödområdet. Detta är en förklaring till den konkretisering som gjorts i propositionen när det gäller pappersmassa och papper. Vad sedan stödet till persontransporter angår skulle det ta för lång tid att här ingå på allt det som måste ses över när vi börjar undersöka persontransportsidan. Jag tror inte heller att någon av kammarens ledamöter behöver upplysas om alla de aspekter som måste läggas på den frågan. Men eftersom flyget här har nämnts och säkerligen kommer att nämnas av många talare senare i debatten, räcker det med att nämna att vi där rör oss på ett område där vi inte är allenarådande. Om vi skall göra en undersökning rörande flygpriser och flygtaxor, så skall vi komma ihåg vad alla i denna kammare redan vet, att vi har ett skandinaviskt luftfartsavtal mellan Danmark, Norge och Sverige. Och man gör inte i något nordiskt land några egna ingrepp i taxestrukturen utan att detta mycket snart kommer till de andra nordiska ländernas kännedom. Jag nämner detta bara såsom ett mycket enkelt exempel på att vi i detta sammanhang möter svårigheter — ja, vi skall inte använda ordet »>svårigheter» utan i stället säga att det gäller problem, som vi får ta itu med på ett annat sätt än när det gällde fraktstödet. Många andra exempel skulle kunna nämnas. Jag vill emellertid också på nytt ange min inställning till åtgärder i detta avseende.
Herr talman! Jag skall ta upp två punkter i kommunikationsministerns senaste anförande. Först och främst säger han att man inte kan börja ge fraktstöd till intransporter av varor, som skall förädlas i Norrland, eftersom det då blir så stora gränsdragningssvårigheter. Man skulle då kräva att stödet skulle gälla alla varor, vilket skulle leda till en allmän sänkning av taxorna. Ja, men detta är ju också ett argument mot kommunikationsministerns eget förslag. Också i detta har man gjort en avgränsning mellan olika varuslag. Det har även mycket riktigt framförts en mängd förslag till utvidgning av varuområdet. Utskottet har emellertid enhälligt sagt nej till dessa förslag. Vi har alltså kunnat stå emot dessa önskemål, och så skulle också kunna bli fallet beträffande intransporter av varor som är av stor betydelse för näringslivet i stödområdet. Beträffande frågan om persontransporterna förstår jag att kommunikationsministern väl i alla fall inte är ointresserad av att föra in flygtransporterna bland dessa. Det har tidigare verkat som om man inte haft något större intresse härför, och inte heller utskottsmajoriteten har i sitt utlåtande anfört något härom. Statsrådet framhåller emellertid att det skulle vara mycket besvärligt, eftersom det har träffats luftfartsavtal på skandinavisk basis. Landshövdingarna i de fyra nordligaste länen anser emellertid att detta är en fråga av utomordentlig vikt. De tar inte heller bara upp själva tarifferna utan också frågan om att finansieringen av flygplatserna i det inre av Norrland skall övervägas. När SAS och Linjeflyg fick reda på detta anförde de givetvis en del argument mot denna tanke. De framhöll emellertid i sin inlaga till kommunikationsministern att de för sin del inte hade något emot att en undersökning göres. Jag tycker att en sådan undersökning är utomordentligt angelägen. Om vi jämför kostnaden per kilometer för inrikesflyg i de nordiska länderna, finner vi nämligen att Sverige inte intar någon särskilt fördelaktig plats. Det framgår tvärtom av de nämnda landshövdingarnas yttranden att vi har de högsta kost naderna per flygkilometer. Det är detta som är anledningen till att jag menar att vi inte kan vänta till dess att de skickliga experter som kommunikationsministern tillsatt för att arbeta med fraktstödet blir färdiga med denna uppgift. Vi måste skaffa nya experter, och det är inte omotiverat eftersom dessa frågor har en något annan karaktär, och vi måste omedelbart få i gång denna utredning. Det är med den utgångspunkt som reservanterna anför att detta är en mycket angelägen fråga, inte med utskottsmajoritetens utgångspunkt, som innebär att det kan »antas»> att dessa transporter spelar en roll inom lokaliseringspolitiken och för Norrlands konkurrenskraft.
Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg tog i sitt föregående inlägg upp mitt yttrande beträffande flyget. Jag är mycket väl medveten om att reservanterna enhälligt står bakom sin skrivning beträffande flyget, och det var inte det jag polemiserade mot, utan det var närmast mot kommunikationsministerns ambitionsnivå och syn på flyget såsom ett framtida kommunikationsmedel jag vände mig. Det finns anledning betona värdet av att redan i dag inlemma flygtransporterna i den arsenal av lokaliseringsfrämjande åtgärder som vi håller på att bygga upp. kontra tidningspapper vill jag vidare säga att kommunikationsministern tydligen inte var närvarande i kammaren under mitt första anförande. Jag gjorde en jämförelse enbart för att illustrera svårigheten vid gränsdragningen mellan två produkter, i detta fall blekt sulfatcellulosa och tidningspapper. Sulfatcellulosan är en dyrare och längre förädlad produkt men kan i detta fall icke komma i åtnjutande av transportstödet eftersom det är fråga om ett halvfabrikat. Jag är helt överens med kommunikationsministern om det önskvärda i att till de norrländska cellulosafabrikerna lägga förädlingsenheter i form av pappersbruk. Men tyvärr har vi ännu inte dessa förädlingsenheter utbyggda i tillräcklig omfattning. En hel del av de pappersbruk som utnyttjar norrländsk massa är dock så lokaliserade att man nödgas utnyttja landtransport av massan.

Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka min tacksamhet mot herr Gustafson i Göteborg, som lockade upp kommunikationsministern till ett inlägg före middagspausen. Han gjorde det hela mycket lättare för mig, ty åtskilligt av vad kommunikationsministern framförde kan jag helt instämma i. Tyvärr är emellertid kommunikationsministern inte utskottets talesman, och därför är jag ändå tvungen att redovisa utskottets synpunkter på en del områden. Det kommer kanske att betyda att jag i viss utsträckning låter som en papegoja och i stort sett upprepar vad kommunikationsministern sagt. Jag tänkte ett ögonblick, sedan herr Stridsman hade hållit sitt långa begravningstal över Norrland, att jag borde gå upp och yrka avslag på propositionen 84, ty efter hans inlägg verkade det inte behövligt med något transportstöd. I stället funderade jag på att begära anslag till den stora sorgehögtiden. Men många talare har sedan dess uttryckt sin klara tillfredsställelse med det förslag som har lagts fram, och det har fått mig på bättre tankar. De reservationer som föreligger skall jag något beröra, och jag vill börja med reservationen 1, som handlar om Gotlandstrafiken. Jag ber att få understryka att utskottet är väl medvetet om de problem som har aktualiserats i de motioner som ligger bakom denna reservation. Utskottet har också framhållit att det »finner det angeläget att de frågor som sammanhänger med kommunikationerna i deras helhet mellan Gotland och fastlandet snarast möjligt får en tillfredsställande lösning».

En överenskommelse skulle även innebära inflytande för stat och kommun på taxesättningen för sjötransporten av såväl gods som persontransporter. Vi måste tyvärr konstatera att förhandlingarna har gått kärvt och att någon uppgörelse därför ännu inte kunnat uppnås. Enligt vad vi inom utskottet erfarit är emellertid härmed sammanhängande frågor alltjämt under övervägande inom kommunikationsdepartementet. Vi har funnit att resultatet av dessa överväganden bör avvaktas innan andra åtgärder vidtas till frågans lösning. Dessutom är det i förevarande proposition framlagda förslaget till transportstöd på grund av sin tekniska utformning knappast tillämpligt på Gotlandstrafiken. Utskottet har fördenskull inte funnit skäl att tillstyrka motionerna. Jag tillåter mig konstatera att skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning är mycket obetydlig. I huvudsak består den i att reservanterna vill skriva till Kungl. Maj:t i en fråga som redan är föremål för behandling i kommunikationsdepartementet.

Det har konstaterats att råvaror och mellanprodukter normalt omfattas av fraktavtal som innebär mer eller mindre långtgående rabatter. Utan att ta ställning till hur långt samhället kan sträcka sig i fråga om fraktsubventioner står det dock helt klart att det skulle innebära en stimulans för det norrländska näringslivet om intransport av vissa råvaror till stödområdet subventionerades. Det vore emellertid nödvändigt att göra ett urval av de råvaror som skulle subventioneras, och besvärande gränsdragningsproblem skulle därvid uppstå. Man skulle också få ett besvärligt teknisktadministrativt system. Frågan var föremål för diskussion tidigare i dag. Låt mig anföra ett exempel på en råvara som man vid en första tanke kunde tycka att det vore självklart att den transportsubventionerades men som man vid närmare eftertanke finner att detta kanske inte är så säkert. Den belyser de gränsdragningsproblem som vi skulle få om vi subventionerade intransport av råvara. I Kungl. Maj:ts proposition nr 84 tabell 4 kan man utläsa att via järnväg transporteras årligen 593 000 ton träråvara in till stödområdet eller inte mindre än 14 procent av den totala godsströmmen på järnväg till stödomdet. Det kan synas tillfredsställande att träråvara transporteras in till stödområdet för att där förädlas, och visst kan det vara gott och väl. Men en subventionering av transporten av träråvara skulle föra sig med andra konsekvenser. Man ökar dess konkurrenskraft med råvaran från Norrlands inland och flyttar på så sätt den s.k. nollzonen ytterligare ett gott stycke nedåt kusten. Därigenom försämras läget för skogsägarna i inlandet ytterligare och arbetstillfällena minskar i de redan tidigare värst utsatta områdena. Detta är ett exempel på att man inte oförbehållsamt kan besluta att subventionera transporter av råvara in till stödområdet. Ett system med dispensförfarande eller undantagsbestämmelser för vissa råvaror har utskottsmajoriteten funnit alltför krångligt, och vi vill för närvarande inte tillgripa en sådan lösning. Låt oss först vinna erfarenheter av den föreslagna försöksverksamheten; därefter kan vi bestämma hur långt vi bör gå i fråga om transportsubventioner. Den principiella inställningen att inga transporter in till stödområdet skall subventioneras har också varit motivet till att utskottet har avstyrkt förslag om en utredning av transportstöd till jordoch skogsbruket. I en rad motioner har krävts en sänkning av den nedre avståndsgränsen för erhållande av transportstöd. Jag hänvisar beträffande denna fråga till den tidigare i dag förda diskussionen, då kommunikationsministern angav skälen för att man har stannat för 300 km, som utgör medeltransportavståndet hos SJ. Motionsyrkandena att även transportsträckorna i Norge och Finland skall räknas in för den händelse den stödberättigade transportsträckan inte uppgår till 300 km inom Sverige har också diskuterats tidigare i dag. Ett argument som inte framkom i diskussionen men som jag gärna vill betona gäller det förhållandet, att sådana subventioner som jag ser det skulle innebära en otillbörlig konkurrens med de områden i det angränsande landet, till vilka vi transporterar våra produkter. Jag är övertygad om att man i Tröndelag inte skulle vara särskilt trakterad av att vi börjar konkurrera på deras marknad med transportsubventioner. Innan vi vidtar sådana åtgärder bör vi ta upp förhandlingar med berörda länder. I propositionen föreslås en nedre viktgräns på 500 kilo. I flera motioner föreslås en nedre viktgräns på 200 kilo, och i ett par motioner föreslås att det inte skall sättas någon nedre viktgräns alls. I motionerna I: 1161 och II: 1361 föreslås dispensmöjligheter för vissa maskinoch verktygstransporter som understiger en vikt av 500 kilo verklig vikt. Utskottet finner liksom departementschefen en avgränsning böra ske som undantar mindre sändningar. Därmed kan restitutionsförfarandet administrativt förenklas samtidigt som företagen stimuleras ordna sina transporter mer rationellt. Utskottet anser det vara angeläget att så sker och tillstyrker förslaget att en lägsta gräns för enskild sändning fastställes. Denna bör i enlighet med departementschefens förslag sättas vid 500 kilo. Vi vill i det sammanhanget peka på de möjligheter till samsändningar som föreligger. Det bör påpekas att på SJ antalet sändningar under 500 kilo uppgår till mellan 12 000 och 15000 per år, medan vid lastbilstransporter ytterst få sändningar understiger 500 kilo. Det norrländska näringslivets struktur talar för att sändningarna i Norrland är relativt stora. Produkterna går i regel till återförsäljare i relativt stora sändningar, samtidigt som direktförsäljningen till kunderna minskar. Även småindustrin tycks således arbeta med relativt stora sändningar. Även om en nedre viktgräns i undantagsfall kan medföra nackdelar för företagarna har utskottet ansett att fördelarna av samsändningar uppväger nackdelarna. Utskottet har därför funnit anledning att avstyrka motionen. kandena om utarbetande av vissa restitutionsbestämmelser, så att de negativa effekterna ur kapitaloch räntekostnadssynpunkt för fraktersättning elimineras. Utskottet har inte funnit skäl att tillstyrka motionen. Motivet härför är mycket enkelt. Tidigare har det inte funnits några subventioner alls, och när sådana nu införs krävs ytterligare subventioner för ränteförlusterna under den tid man får vänta på restitutionen. Utskottet har inte ansett denna begäran rimlig. Jag skall inte uppehålla mig vid frågan om persontaxorna; diskussionen före middagsuppehållet på den punkten var uttömmande. Jag vill bara framhålla att den som av utskottsutlåtandet anser sig kunna utläsa att majoriteten går emot förslaget om persontransportsubventioner när det gäller flyget måste läsa utlåtandet på ett mycket underligt sätt. Det sägs ingenstans i vårt utlåtande att vi inte skulle acceptera en sådan lösning, om det efter utredning skulle visa sig att en sådan är realistisk. Låt mig herr talman, konstatera att det fraktbidragssystem som nu föreslås är nytt; vi saknar i stort sett erfarenhet på detta område. När en proposition av detta slag läggs fram är det självfallet inte svårt att skriva långa önskelistor med åtgärder som man vill kombinera med det framlagda förslaget eller utvidga förslaget med. Det underlag som finns för stödets utformning är de utredningar som gjorts i kommunikationsdepartementet. Utskottsmajoriteten har inte funnit skäl anta att de bedömningar man gjort inom departementet när det gäller stödets utformning inte skulle vara riktiga. Vi har därför inte funnit anledning att frångå förslaget annat än så till vida att vi begär en utredning av kompletterande persontaxestöd. Självfallet kan det när man sätter i gång en försöksverksamhet av denna art hända att man måste ändra eller komplettera förslaget. Jag ber att få citera vad departementschefen sä ger härom i propositionen: »Det föreslagna fraktbidragssystemet bör bedrivas som försöksverksamhet under en treårsperiod. Under denna bör en successiv uppföljning och utvärdering ske. Med utgångspunkt häri och med beaktande av de allmänna erfarenheterna av stödet får övervägas, hur systemet lämpligen bör anpassas för tiden härefter. Redan under försöksperioden kan det visa sig nödvändigt att vidta jämkningar i bidragssystemet. Med hänsyn härtill bör Kungl. Maj:t få — i anslutning till de av riksdagen antagna riktlinjerna — besluta om sådana jämkningar. En uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten bör komma till stånd inom kommunikationsdepartementet. I sammanhanget bör även i departementets regi initieras ett mera långsiktigt utredningsarbete i syfte att bl.a. studera avståndskostnadernas effekter inom olika delar av näringslivet inom stödområdet och deras inverkan. på den regionala utvecklingen.» Detta uttalande av departementschefen betyder att vi får möjligheter till en successiv finslipning av systemet, och eventuella brister bör relativt snabbt kunna arbetas bort. Herr talman! Jag konstaterar att transportstödet till stödområdet tillsammans med förslagen i lokaliseringspropositionen innebär betydande ekonomiska insatser från samhällets sida i syfte att nå en bättre regional jämlikhet. Som norrlänning är jag tacksam för dessa insatser, men jag är övertygad om — detta har också framgått av den tidigare: debatten — att vi kommer att få höra krav på ytterligare ekonomiska subventioner till företagen för att företagsamheten i Norrland skall bli lönsam. Jag skulle vara tacksam om Norrland inte framställdes som ett geografiskt område där långtgående subventioner från samhällets sida är det enda som gör det möjligt att ha ett näringsliv i regionen. Att framställa Norrland i en sådan dager är knappast ägnat att befrämja företagens intresse för etablering inom stödområdet. Vi har redan nu bevis för att det går att bedriva lönsam och effektiv företagsamhet i Norrland. Att det finns nackdelar i vissa avseenden är ingenting att förtiga, men det är lika angeläget att framhålla de fördelar som finns: arbetskraftens stabilitet, tillgången på bra och billig industrimark och miljöförhållanden är några exempel. Det finns en ekonomisk gräns för hur mycket samhället kan subventionera företagen. Dessa subventioner skall ändå till sist betalas över skattsedlarna av de människor som står i produktionen. Jag är inte rätt man att avgöra, om vi med det nu framlagda förslaget når den gränsen eller hur långt vi kan ha kvar dit, men vi vet redan nu att viss industri i storstadsområdena når högre lönsamhet och bättre förräntning av kapitalet än företagen i övriga områden. Detta skulle tala för att vi borde satsa på storstadsområdena för att nå högsta möjliga ekonomiska tillväxt, men det är ett alltför ensidigt betraktelsesätt. Vi vet nämligen att samhällets investeringar i bostäder, serviceinrättningar, gator och vägar i storstadsområdena samtidigt är betydligt högre och framför allt att det behövs omfattande insatser för att man skall åstadkomma en människovänlig miljö. Hur dessa föroch nackdelar ekonomiskt väger mot varandra vet vi i dag mycket litet om. Vad vi behöver är en samhällsekonomisk planering, ställd mot en företagsekonomisk planering, för att vi skall veta hur vi i framtiden bör prioritera och placera industrietableringarna för att nå bästa möjliga ekonomiska resultat. Naturligtvis måste även andra värderingar tas med i planeringen, t.ex. miljöförhållanden, människors vilja att bo och verka inom olika delar av landet och en värdering av hur mycket vi eventuellt är villiga att avstå i ekonomiskt avseende för att nå uppsatta mål. De nu framlagda förslagen om ekonomiska satsningar för att åstadkomma en industriell utveckling inom stödområdena är, som jag tidigare framhållit, bra, men dessa måste åtföljas av en satsning för att bygga upp industricentra i realistiskt antal inom regionen. Det är emellertid nödvändigt att samtidigt göra en helhjärtad satsning för att till området lokalisera utbildning och offentliga institutioner i den utsträckning det är möjligt. Vi kan bara konstatera att de lokaliseringseffekter, som vi har ernått, till stor del har inneburit att man framför allt i inlandsregionerna i stor utsträckning har fått låglöneindustri. Vi kan iaktta en trend som pekar mot en ekonomisk och social ojämlikhet mellan olika delar av landet. För att motverka denna trend, som tenderar att förstärkas, är det nödvändigt att göra satsningar för att lokalisera t.ex. utbildning och offentliga institutioner. Sedan kan vi naturligtvis ha all rätt att kräva att även den privata företagsamheten visar ett större intresse för stödområdena. Det samarbete som pågår mellan industridepartementet och företagarsidan är en positiv företeelse. Skulle inte denna positiva utveckling fortsätta, tror jag att vi mycket snart är framme vid en tidpunkt när vi måste kräva att samhället inför en etableringskontroll. Detta måste naturligtvis vara det sista återstående medlet, men fortsätter utvecklingen som den har gått, med ett så svalt intresse hos det privata näringslivet, framstår detta för mig som den kanske enda lösningen. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande nr 105 på samtliga punkter.

Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman sade att han inte skulle gå när mare in på frågan om persontransporter med flyg, eftersom den hade diskuterats uttömmande före middagspausen. Jag ställde emellertid en fråga till honom. Utskottsmajoriteten talar om problem som sammanhänger med nedsättning av avgifterna på vissa slag av persontransporter — vilka slag av persontransporter är det som utskottet tänker på i det sammanhanget? Herr Lindberg säger att man inte kommer att motsätta sig att en nedsättning skall omfatta flygtrafiken, om det skulle visa sig att man kan nå en acceptabel lösning. Herr Lindberg måste väl ändå erkänna att det inte låter särskilt entusiastiskt. Det finns tydligen en skillnad även på denna punkt mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Reservanterna säger nämligen klart ifrån, att persontrafiken med flyg är av så stor betydelse för Norrland, att man verkligen måste anstränga sig för att finna en lösning. Man kan inte oförbehållsamt införa transportstöd för transport av råvaror in till stödområdet, säger herr Lindberg. Det har vi heller inte sagt. Jag nämnde förut som ett exempel traktortillverkningen: man transporterar ganska tunga komponenter upp till övre Norrland, där de kompletteras, och sedan skickas de tillbaka. Menar inte herr Lindberg att det skulle vara en fördel att få stöd också vid dessa transporter, så att man kunde få en konkurrens på lika villkor? Sedan säger herr Lindberg att man inte bör utmåla förhållandena i Norrland som så ofördelaktiga, att företagare inte får intresse av att etablera sig där. Det håller jag fullständigt med om. Det som både herr Lindberg och jag syftar till är emellertid att företagsamheten i Norrland skall kunna konkurrera på såvitt möjligt lika villkor med företagsamheten i övriga delar av landet. Det är denna tanke som ligger bakom kommunikationsministerns förslag till transportstöd, och den ligger också bakom reservanternas förslag om att utsträcka detta stöd på de områden där det är motiverat. Jag vill också starkt. understryka att man måste lösa problemet med de dyra persontransporterna mellan stödområdet och övriga delar av landet.

Herr talman! Herr Lindberg har här redogjort för frågan om de bidragsgrundande transportavstånden och försökt förklara varför utskottsmajoriteten icke har ansett sig kunna gå med på att transporter i Norge och Finland räknas in i stödunderlaget. Han har därvid mobiliserat ett nytt argument, som jag tycker inte kan få stå oemotsagt, eftersom det är mer än lovligt långsökt.

Jag anser att man här måste se till det reella förhållandet. Den övervägande delen av de transporter som här förekommer avser export av produkter från Norrlands inland över hamnar i Tröndelagen ut till fjärran marknader. Det är en ytterst liten del av produktionen i det norrländska inlandet som avsätts inom grannländernas näraliggande områden.

Herr talman! Får jag först säga att när det gäller att räkna in den norska sträckan i kvalifikationssträckan så att säga, är det ju i reservationen fråga om att ge transportstöd på den del som omfattar den svenska sträckan av transporten. Där kan inga utländska myndigheter ha något inflytande på de tariffer som vi sätter för den svenska transportsträckan. Jag tror att man också på norskt håll skulle ha ett visst intresse av att man på det sättet stimulerade exporten över de norska hamnarna. Vidare vill jag påpeka att herr Lindberg inte tycker att man skall sänka viktgränsen i de enskilda fallen till 200 kilo. Han menade att hela strukturen hos det norrländska näringslivet är sådan att det i regel inte blir fråga om enskilda transporter som är under 500 kilo. Men dels finns det en småföretagsamhet i stödområdet, dels finns det all anledning i världen att stimulera till uppkomsten av mera av småföretagsamhet, så att man får en mera differentierad näringslivsstruktur inom dessa områden. Därför finns det all anledning att bifalla reservationens yrkande på den punkten. När det gäller persontransporter överraskade herr Lindberg mig med att säga, att jag i avdelningen inte visat något större intresse för utskottsmajoritetens skrivning.

Nej, menade majoriteten, det skall stå som det står. Här har vi alltså skillnaden mellan majoritetens uttalande och reservanternas. Reservationen innebär ett klart ställningstagande till förmån för en snabb behandling av frågan om nedsättning av de stora kostnaderna för persontransporter mellan stödområdet och övriga delar av landet, medan utskottsmajoriteten säger att det visserligen kan antas att frågan är av stor betydelse, men att det finns mycket annat att göra. Därför kommer det att ta tid, men man kommer inte att motsätta sig när det gäller flygtransporterna. Det är skillnad det, herr Lindberg.
Herr talman! Herr Lindberg tror väl ändå inte att t.ex. Bergen eller Oslo är realistiska utskeppningshamnar för produkter från Norrlands inland. De facto rör det sig här inte om något enstaka exempel. Det är ett fåtal hamnar på norsk sida som i realiteten brukas för export av norrländska produkter. Jag vill till sist bara slå fast att såsom transportstödet nu utformas hämmar det utvecklingen för en stor del av Norrlands inland. Export över de transportekonomiskt och geografiskt naturliga hamnarna för dessa landsdelar diskrimineras.

Att vi kan anta kan vi vara överens om, och jag kan också sträcka mig så långt att jag säger att vi vet att det är en konkurrensnackdel. Hur allvarlig den är kan alltid diskuteras. För mig är det i alla fall för närvarande inte klart hur allvarlig nackdelen är, men att den finns vet jag.

Herr talman! Till grund för denna debatt ligger ju en rad utskottsutlåtanden, varav vissa hittills varit föremål för större uppmärksamhet i debatten, medan andra knappast berörts.

Vi är väl alla på det klara med att Norrbottens järnverk under de senaste åren gått med betydande förluster, och orsakerna härtill är säkert flera. Jag vill i sammanhanget understryka att det förefaller vara ganska välmotiverade åtgärder som nu aktualiserats av styrelsen för järnverket, men därom har styrelsen för Statsföretag AB haft vissa avvikande uppfattningar.

Jag vill här göra några allmänna och i och för sig kanske inte särskilt originella reflexioner kring de många frå gor som behandlas i förevarande ut :skottsutlåtanden. Jag konstaterar med tillfredsställelse att regeringen efter förslag av landshövding Lemne har insett, att det behövs en fortsatt lokaliseringspolitisk verksamhet med ökade Tesurser och med nya medel för att effektivisera lokaliseringspolitiken. Uppenbart är också att man inom regeringen nu bedömer läget så att det behövs mera aktiva och verksamma åtgärder, om man skall kunna uppnå vad man nu något sent deklarerat — men bättre sent än aldrig — nämligen en dämpning av storstadsområdenas tillväxt. Man måste i denna debatt också understryka att vad som avsetts, och inte minst vad vi från centerns sida avsett, inte är att skapa oacceptabla förhållanden för de människor som bor i storstadsområdena. Även de har givetvis rätt till rimliga, goda och trygga förhållanden. Vad det gäller är i stället — och det bör vara ett intresse även för dem som bor i storstadsområdena — att undvika en expansion som leder till icke önskvärda sociala och miljömässiga problem. I ett land som vårt bör vi ha utrymme rent geografiskt för en spridning av näringsliv och befolkning, varigenom vi kan skapa större jämlikhet och bättre miljömässiga förhållanden. Jag behöver här inte betona att centern under mycket lång tid har varnat för koncentrationstendenserna och de konsekvenser dessa får för befolkningen både i överhettade storstadsområden och i avfolkningorter. De lokaliseringspolitiska åtgärder som under senare år satts in har tyvärr vidtagits för sent och har också varit helt otillräckliga. Det kan man inte underlåta att konstatera. Därför har också utvecklingen under 1960-talet i stort kännetecknats av en fortsatt koncentration till storstadsområdena, samtidigt som vi har fått större områden med svåra glesbygdsproblem.

Att döma av de uttalanden som arbetsmarknadsstyrelsens chef gjort och som åberopats tidigare i debatten har vi att räkna med en mycket betydande utflyttning från skogslänen även under kommande år. Man kan inte på något sätt trolla bort det faktum att detta betyder att allt fler orter får en ogynnsam befolkningsutveckling medförande ett otillräckligt befolkningsunderlag för ett differentierat näringsliv och för en god kommunal service. Därmed riskerar allt fler orter att en dag mötas med det beskedet från myndigheterna att de inte längre utgör attraktiva lokalise ringsalternativ. Det finns enligt centerns uppfattning knappast något större hot — såsom vi betonat vid många tillfällen — mot jämlikhetsoch trygghetssträvandena i vårt samhälle än den regionala obalansen med dess risker för att människor kommer i kläm både i glesbygden och i storstad. Vi är också på det klara med att det behövs väsentligt kraftfullare insatser för att få till stånd en förändring av trenden. Vad regeringen har föreslagit innebär — det bör erkännas — på vissa punkter klara förbättringar, men man måste inte bara få större resurser för regionaloch lokaliseringspolitiken utan man måste enligt vår mening också arbeta med flera olika slags medel om denna politik skall nå avsett resultat. Vårt partis företrädare har i reservationer vid de olika utlåtanden som nu behandlas redovisat förslag i denna riktning. Transportstödet är en nyhet som vi har anledning att välkomna. Den diskussion som förts om behovet av att ut jämna transportkostnaderna har glädjande nog präglats av mycket stor enighet. Jag vill ge kommunikationsministern ett erkännande för att förslaget härom förelagts årets riksdag, även om det på åtskilliga punkter kan behöva kompletteras för att få erforderlig effekt och för att åstadkomma en utjämning av förhållandena och villkoren för näringslivet i olika delar av landet. Enligt vår mening måste det föreslagna transportstödet kompletteras bl.a. med ett fraktstöd också för transporter in till stödområdet av råvaror och halvfabrikat och även en utjämning av kostnaderna för persontrafiken på längre avstånd. När det gäller statsutskottets utlåtande nr 105 i övrigt har vi föreslagit att den nedre viktsgränsen för fraktstöd för enskild sändning skall minskas från 500 kg, såom föreslås i propositionen, till 200 kg. Jag vill understryka herr Gustafsons i Göteborg uttalande tidigare i dag att detta förslag är av speciell betydelse för de mindre och medelstora företagen, som måste ha en tillverkning av lätta produkter. Det är ett starkt lokaliseringspolitiskt intresse att vi kan skapa ett mera differentierat näringsliv, och förslaget ligger i linje med sådana strävanden. I en annan reservation föreslås att kortaste avstånd för bidragsberättigad enskild sändning skall vara transportsträckor på 200—300 km. Det skulle betyda att man också inom stödområdets södra delar får möjlighet till transportstöd — även om rabattsatsen begränsas till 10 procent för transporter av varor till den expansiva Mälarregionen. En annan viktig fråga, som jag inte heller skall gå närmare in på, är spörsmålet om att utnyttja investeringsfonderna i lokaliseringspolitiskt syfte på ett mera målmedvetet sätt än som hittills skett. Vi har ju mycket kraftigt — inte minst från denna talarstol — anmärkt på att det många gånger varit så att orter inom stödområdet så att säga bara fått smulor från den rike mannens bord och att de stora satsningarna genom frisläppandet av investeringsfonderna har gällt orter med mera expansiv utveckling. Det har inte sällan varit fråga om storstadsområdena och deras grannskap. Om jag inte minns fel är det bara 10 procent av de frisläppta investeringsfondsmedlen som under senare år har gått till stödområdet. Det säger ju en hel del om avvägningen. Låt mig helt kort understryka, herr talman, att vi har den uppfattningen att även kreditpolitiken måste föras med beaktande av regionalpolitiska synpunkter. Säkerligen är den tanken chockerande för en del som tänker i konventionella banor och har svårt att frigöra sig från att det är något slags naturlag som här gäller. Vi kan emellertid inte inse att man inte skulle kunna ta även regionalpolitiska hänsyn vid kreditpolitikens utformning. Det bör inte vara omöjligt att ge krediter för investeringar inom det allmänna stödområdet en viss prioritet. Vi har alltför ofta upplevt att den ekonomiska politiken haft verkningar som varit helt stridande mot statsmakternas strävanden att effektivisera lokaliseringspolitiken.

Herr talman! Efter att ha sagt detta skall jag framföra några synpunkter på gränsdragningen för det allmänna stödområdet. I centérns partimotion samt i motioner från oss representanter för Kopparbergs län här i riksdagen har föreslagits att hela Kopparbergs län skall ingå i stödområdet. Tyvärr har endast sex reservanter i statsutskottet givit detta förslag sitt stöd, trots att förslaget — åtminstone enligt min uppfattning — för alla borde framstå som mycket starkt motiverat. Befolkningsutvecklingen i vårt län har under 1960-talet kännetecknats av en mycket stor nettoutflyttning — större än i vissa skogslän norrut. Följden har blivit en kraftig folkminskning i länet. Jag vill bara nämna att ungefär 60 procent av nettoutflyttningen under åren 1963—1969 eller i runda tal 8000 personer faller på Avestaoch Ludvikaregionerna, som i propositionen och i utskottsmajoritetens förslag lämnas utanför stödområdet. Detta kan enligt vår mening inte vara riktigt. Även om man beskyller mig för att vara lokalpatriot när jag säger detta, så kan ju även en sådan ha rätt någon gång.

Statsrådet Holmqvist föreslår alt 3ränsområdena till de allmänna stödområdena även i fortsättningen skall kunna ges lokaliseringsstöd för punktinsatser efter samma grunder som hittills. Märk väl att statsrådet här talar om punktinsatser, inte om generellt stöd. Statsutskottets tredje avdelning har visserligen uppmärksammat riskerna för vad man kallar nedgångsområden vid gränsen till stödområden, men man har likväl stannat för att det skall tillämpas samma metoder som hittills, d.v.s. det som fröken Ljungberg betecknade som en prövning av frågan om lokaliseringsstöd från fall till fall.

Det föreföll som om både fröken Ljungberg och herr Bergman här nedtonade dessa problem och ansåg att de skulle kunna lösas utan vidare under hänvisning till att det tidigare gjorts icke oväsentliga lokaliseringsinsatser utanför stödområdena. Men det har då i huvudsak rört sig om företagsnedläggningar, och insatserna har inte heller generellt sett varit av samma karaktär som inom stödområdet. Att det även skett insatser i en del andra fall än vid företagsnedläggelser, vill jag emellertid gärna erkänna. Vad jag vill understryka är att det ingalunda är likgiltigt om ett kommunblock finns inom stödområdet eller om det ligger utanför. Ingår det inte i stödområdet råder det ändå större oklarhet om huruvida ett objekt kan få lokaliseringstöd eller inte. Detta kan vara tillräckligt för att ett företag inte söker lokaliseringsstöd; man har inte, om man är beroende av ett sådant stöd, tid att vänta på ett avslagsbeslut för att sedan göra ansökan om stöd på annat håll. Detta var den ena synpunkten. Vad man i diskussionen alldeles bortsett ifrån är att företag inom dessa kommunblock som ligger utanför stödområdet inte kan få del av det transportstöd som riksdagen nu går att besluta om och som endast gäller företagsamhet inom det allmänna stödområdet. Därtill kommer att den 25-procentiga investeringsavgiften för vissa byggen inte gäller orter som ligger inom det allmänna stödområdet. Jag skall nöja mig med dessa påpekanden utan att närmare utveckla mina synpunkter, men jag har velat visa att de aktuella kommunblocken ingalunda automatiskt får samma förutsättningar med utskottsmajoritetens förslag som med reservationens. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har velat tillmötesgå våra krav på att hela Kopparbergs län skall ingå i det allmänna stödområdet. Om kammaren nu följer utskottsmajoritetens förslag, tvingas vi väl återkomma och närmare utveckla våra synpunkter än en gång. Jag vill understryka att det här gäller en utomordentligt viktig fråga, inte bara för de aktuella kommunblocken utan för en positiv utveckling i hela vårt län. Jag ber, herr talman, med dessa ord att få yrka bifall till reservationen 4 vid statsutskottets utlåtande nr 103. I övrigt instämmer jag i de yrkanden som tidigare framställts av herrar Stridsman, Nilsson i Tvärålund och Åsling.

Herr talman! Jag kommer att behandla statsutskottets utlåtande nr 104 angående kapitaltillskott till Norrbottens järnverk AB, som har insmugits i denna lokaliseringsdebatt. Tydligen anser man fortfarande att Norrbottens järnverk är en lokaliseringsfråga, trots att företaget är åtskilliga tiotal år gammalt. Jag vill bara lämna en kommentar till det särskilda yttrandet — som jag delvis är ansvarig för. Det gäller det anslag på 100 miljoner kronor som nu skall ges till Norrbottens järnverk. För vilken gång i ordningen Norrbottens järnverk är föremål för riksdagens subventioneringsbeslut vet jag inte; sådana återkommer ju med ganska jämna mellanrum. Jag vet däremot att det i Norrlandsbänken, oberoende av partitillhörighet, inte anses comme-il-faut att uttala sig kritiskt om detta statliga företag. Sanningen blir nu inte bättre av att man håller tyst, och Norrland får ej vederbörligt stöd om man inte realistiskt klargör läget inom denna statliga verksamhetsgren. I det särskilda yttrandet har anförts att NJA är »ett gigantiskt försök av lokaliseringspolitisk karaktär», och det är väl det vänligaste man kan säga om detta företag. Det är också därför riksdagen, med eller utan kritik, flyttar över skattepengar till det.

Detta uttalande låter enligt min mening som ett utdrag ur något ekonomiskt meddelande från Kominform, där man kommit på något nytt och revolutionerande: att socialistisk företagsamhets mål är att drivas utan förlust. Att tala om att den skulle drivas med vinst är förbjudet, ty då blir det fråga om en kapitalistisk målsättning, och detta anses ju ibland vara ett nedsättande uttryck här i landet. Målet är alltså att driva företaget utan förlust. Jag gratulerar Statsföretag AB till denna framsynthet. För att nå detta mål har man ansett sig böra byta ledning och delvis styrelse. Bra karlar går för att ersättas av andra bra karlar, som tydligen är beredda att satsa sig själva helt och hållet för att klara av företaget. Till bilden hör att det kapitaltillskott vi nu återigen ger troligen inte kommer att bli det sista. Vid den diskussion som har förts i utskottet har man sagt — och det kommer kanske herr Olhede också att göra här — att företaget till vissa delar är så nedslitet att det behövs åtskilligt mycket mer pengar för att bygga upp det. Men, har man tillfogat, vi hoppas nu att kunna nollställa företaget och klara oss med upplåning på den allmänna kreditmarknaden. Detta är också vad vi ganska länge framhållit att man på likartade ekonomiska vill kor som andra företag bör försöka driva detta företag. Men det betyder i detta fall att upplåningsbehovet blir ganska stort, och man skall konkurrera om lån med lönsamma företag som ger Sverige stora tillskott i valutor och skapar arbetstillfällen för många. Detta blir särskilt allvarligt i en tid som den nuvarande då endast små krediter står till företagens förfogande. Vår kritik riktas inte mot målsättningen för Norrbottens järnverk — den är ambitiös och nödvändig — utan den riktas mot att den tidigare målsättningen aldrig tillnärmelsevis har uppnåtts. Det är vår förhoppning att krediter till Norrbottens järnverk uträknas på samma grunder som till andra företag; Statsföretag AB och finansinstituten kan vara övertygade om att vi noggrant kommer att följa den utvecklingen.

är det omöjligt att åstadkomma en sådan överblick? Det skulle då vara betydligt lättare att diskutera dessa frågor i riksdagen om vi hade en sådan överblick, och förståelsen för att krediter erfordras skulle växa. Statsmakterna har försatt sig i det läget att de måste investera i ett sedan årtionden tillbaka olönsamt företag för att upprätthålla sysselsättningen och skapa grundval för en utvecklad småföretagsamhet såsom service inom området. Det är beklagligt att människor som utför ett gediget, hårt och slitsamt arbete måste göra det i medvetande om att arbetsinsatsen inte ger ett tillfredsställande ekonomiskt resultat utan att pengar måste överföras från andra delar av vårt land för att upprätthålla sysselsättningen. Människorna i Norrbotten skall inte behöva flytta till områden söderut där de inte känner till omgivningen eller inte trivs. Vi skall helst försöka ordna sysselsättning för dem där uppe. Men det måste skapas företag som passar orten och som kan ta upp en meningsfull konkurrens med andra företag, inte bara i Sverige utan också i våra konkurrentländer. Jag vill påstå att Norrbottens järnverk inte är ett sådant företag. Detta statliga företag har kanske placerats fel, fått fel storleksordning eller fel produktionsinriktning — åtminstone under en viss tid. Vi vill inte motsätta oss att nya medel tillförs företaget i den situation som det nu befinner sig i. Vi måste rädda människorna ur det läge som en statlig felinvestering har medfört. Den kritik som vi levererar syftar till att få statsmakterna att lägga ned all sin energi på att skapa ljusare förhoppningar för de människor som arbetar där uppe. Jag skulle vilja fråga femte avdelningens ärade ordförande, som jag vet kan dessa frågor, om han tror på Norrbottens järnverks framtid. Om så är fallet, varför förordar han då inte en fördubbling eller tredubbling av företaget, så att det kommer upp i en arbetskapacitet som gör det möjligt att företa jämförelser med andra länder. Om företaget bibehålles vid nuvarande storlek kräver den rationalisering som är nödvändig för att företaget skall kunna drivas med vinst att arbetsstyrkan minskas och till en del ersätts med maskiner och en förbättrad teknik. För att man skall kunna nå målet att anställa ytterligare arbetskraft krävs att företaget får en mycket stark utvecklad manufaktureringsverksamhet och en helt annan form av förädlingsverksamhet än för närvarande. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse jag tagit del av statsutskottets ut låtande nr 104 med anledning av Kungl. Maj:ts proposition om kapitaltillskott till Norrbottens järnverk AB.

Och därtill att dessa åtgärder stöds helt och fullt av samtliga personalkatgorier vid järnverket.

I den mån ett försök till sakdebatt förekommit, har man i flera fall sökt ge sken av att åtgärderna skulle leda till en mindre gynnsam utveckling för företaget och därmed för Norrbotten. I den borgerliga pressen är härvidlag Dagens Nyheters handelssida ett av undantagen. För att definitivt söka avliva eventuellt kvarvarande myter i detta sammanhang vill jag rekapitulera vad som föreslagits. Statsföretag begärde hos Kungl. Maj:t att riksdagen skulle täcka de bokförda förluster som NJA ådragit sig innan Statsföretag av riksdagen ålades ägaransvaret för företaget. Denna begäran är helt i överensstämmelse med den proposition som lämnades till riksdagen och som godkändes av riksdagen i samband med bildandet av Statsföretag AB. NJA begärde täckning med 80 miljoner kronor, Statsföretag begärde 100 miljoner kronor för att täcka redan »intecknade» förluster fram till den 1 juli 1970. Det är detta belopp riksdagen skall ta ställning till i dag. "Dessutom påvisade Statsföretag att NJA var för högt värderat, att aktiekapitalet var för högt, att avskrivningarna varit för små eller hur man nu vill uttrycka det. Statsföretag åtog sig emellertid att nedskriva aktiekapitalet med 100 milj.kr. Nedskrivningen har nu skett på bolagsstämman den 31 mars. NJA hade inte begärt denna nedskrivning. NJA framlade ett investeringsprogram med en beräknad kostnad på 130 milj.kr. Enligt de beräkningar som Statsföretag snabbt måste göra visade det sig att programmet torde dra en kostnad av minst 160 milj.kr. Statsföretag tvekade inte inför denna ökning. NJA:s styrelse accepterade de nya beräkningarna. Av de av Statsföretag beräknade investeringarna på 160 milj.kr. fanns principiell enighet om cirka /s av programmet, vilket penningmässigt är 130 milj.kr., d. v. s. samma summa som NJA ursprungligen begärt. Det rör sig här om investeringar i den metallurgiska delen av varmvalsverket jämte fartygsprofilmanufakturering. Resterande cirka 30 milj.kr. av totalprogrammet på 160 milj.kr. hänförs till de delar av manufaktureringen där Statsföretag anser att det bör göras kompletterande undersökningar innan det mer definitiva produktprogrammet fastställs. NJA:s skrivelse överlämnades av industridepartementet till Statsföretag den 23 januari, och svar från Statsföretag avgavs den 13 februari, d. v. s. efter tre veckor. På den korta tid som stod Statsföretag till förfogande är det mer anmärkningsvärt att man kunde ta positiv ställning till nära 4 s av programmet borde bli föremål för kompletterande undersökningar innan den definitiva produktinriktningen fastställdes. Av vad jag nu sagt torde Statsföretags starkt positiva inställning till NJA med all önskvärd tydlighet framgå. Denna inställning är ju inte på något sätt märklig. Åtgärderna är helt i enlighet med den målsättning som riksdagen angivit för Statsföretag. Någon avveckling av manufaktureringen vid NJA är det sannerligen inte fråga om, utan denna skall tvärtom utvecklas så långt som det över huvud taget är möjligt. En sådan utveckling förutsätter emellertid att det finns tillräckligt med tackjärn och göt och att denna första del i produktionsledet görs till så låga kostnader som över huvud taget är möjligt. Annars försämras förutsättningarna för konkurrenskraftig manufakturering. Det är således från denna synpunkt som den metallurgiska delen måste prioriteras. Med NJA:s kunniga arbetare och tjänstemän, med närheten till malmen och med ett acceptabelt energipris, bör göt och tackjärn kunna göras till konkurrenskraftiga priser, om riktiga verktyg ställs till arbetarnas förfogande. Med sådana verktyg — som kräver investeringar på minst 85 milj.kr. — tycks kostnaderna kunna sänkas med ca 30 kr. per ton vid oförändrad prisnivå. Med en produktion av 800 000 ton per år innebär detta en kostnadssänkning på 24 milj.kr. Jag vill emellertid tillägga att bristen på koks är oroande och att starka prisstegringar har inträtt. Men detta är ett problem som mer eller mindre gäller samtliga järnverk och således inte enbart NJA. Den gamla styrelsen och verkställande ledningen i NJA har gjort ett gott arbete under svåra förhållanden. Uppbyggnaden av manufaktureringen av fartygsprofiler där NJA intar en ledande ställning i Europa är föredömlig. De vunna erfarenheterna måste bevaras för kontinuitet i vidareutvecklingen. En ny styrelse har valts som säkerställer denna kontinuitet. Bl.a. sitter riksdagsmän och fackliga representanter kvar från den gamla styrelsen. De anställda har därtill fått direktrepresentation i den nya styrelsen och i den beredningsgrupp som skall göra de kompletterande undersökningar som behövs innan det definitiva produktprogrammet fastställes. Som verkställande direktör har NJA fått en av landets främsta tekniska och administrativa experter inom järnhanteringen. Jag tror, herr talman, att de vidtagna åtgärderna dels säkerställer kontinuiteten, dels skapar förutsättningar för en expansiv rationell vidareutveckling, en vidareutveckling som eftersträvar att ge den trygghet och arbetstillfredsställelse för de anställda som är de samhällsägda företagens väsentligaste mål. Låt mig här säga till herr Lothigius, att de investeringar om 160 miljoner kronor som angivits på intet sätt skall vara begränsande för NJA:s förutsättningar att rationalisera och expandera. Det bedöms då vara möjligt att finansiera eventuella utökningar av investeringsprogrammet genom upplåning på kapitalmarknaden. Naturligtvis bör NJA :s investeringar, liksom andra program av denna storleksordning, vara flexibla. De är till sin närmare utformning beroende av de slutsatser som den tillsatta beredningsgruppen kommer till. Jag ser gärna en tredubbling av företaget, men det är inte någonting som man kan bygga upp mycket snart, utan tillväxttakten måste vara gradvis. Herr Lothigius kan gärna få följa den upplåning som kommer att ske. Men om ägaren — d.v.s. ytterst riksdagen — skulle ge Statsföretag i uppgift att göra investeringar som medför mycket stora kapitalbehov, måste ägaren självfallet också ställa de resurser till förfogande som behövs. Det blir nu företagsledningen, styrelsen och Statsföretag AB som i första hand får ta ställning till beredningsgruppens resultat. Jag vill understryka att investeringarna således kan komma att bli större.

Jag tyckte att herr Lothigius uttryckte sig ironiskt om strävan efter vinst. I den målsättning som riksdagen har angivit för Statsföretag ligger att man skall göra företaget så lönsamt som det över huvud taget är möjligt, men vi måste, precis som inom lokaliseringspolitiken och i vissa andra sammanhang, tillämpa en samhällsekonomisk värdering av vad vi gör, och vi får aldrig glömma de människovårdande aspekterna i samband härmed. Jag har sagt tidigare i olika sammanhang, och jag vill understryka det igen, att om ägaren ålägger företaget andra uppgifter, bör det lämnas ersättning för detta. Om det finns specifika orsaker, som vi ännu icke klarlagt, och som gör att den verksamhet Norrbottens. järnverk bedriver icke kan bli lönsam just i Norrbotten, bör man specificera och bokföra dessa poster. Det är ibland svårt att få fram en särkostnadsredovisning, men jag tror det är lättare att göra en <särintäktsredovisning, och framför allt åstadkommer man på detta sätt ett ansvar, vilket jag tror är väsentligt i sådana sammanhang. I det uppdrag som givits Statsföretag AB är det centralt att förvaltningsbolaget verkligen använder tillgängliga personella och ekonomiska resurser på bästa sätt i enlighet med de mål som fastställts för företagen. Statsföretag AB kommer även i fortsättningen att noga överväga den totala resursanvändningen och kan därför inte generellt säga ett oreserverat ja till alla investeringsplaner i de enskilda företagen inom koncernen.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

Herr talman! Jag begärde ordet för att på statsutskottets vägnar anföra några synpunkter på utskottets utlåtande 104, men herr Olhede har i betydande utsträckning fört även utskottets talan, och jag skulle därför kunna begränsa mitt inlägg och inte tynga kammardebatten alltför mycket. Jag tycker emellertid ändå att jag bör beröra några av herr Lothigius” uttalanden. ' Herr Lothigius nämnde något ironiskt att utskottet skriver att den första etappen är att driva företaget så, att det inte längre uppvisar förlust. Om man har ett företag som går med förlust, eftersträvar man väl i första hand att sköta ekonomin inom företaget på så dant sätt att förlusten försvinner och företagets verksamhet går ihop ekonomiskt. Det betyder inte att man fördenskull är motståndare till att företaget skall gå med vinst. I herr Lothigius anförande förekom ett ordval av den innebörden att det väl måste vara farligt för 'socialister att ha kapitalistiska synpunkter. Jag vågar försäkra herr Lothigius, att det finns ingen i det parti jag tillhör som på något sätt skulle motsätta sig eller ge uttryck åt kritik, därest Norrbottens järnverk skulle gå med större vinst än andra järnbruk. Det skulle nämligen skapa förutsättningar för gynnsammare förhållanden åt dem som där är anställda. Vi har därför i princip ingenting emot utan eftersträvar tvärtom att det skall bli ett vinstgivande företag. Tyvärr har det i fråga om samhällsägda företag stått en mycket hård strid; den striden har ofta inneburit, att man har velat begränsa den samhälleliga insatsen i största möjliga utsträckning. Det parti herr Lothigius tillhör har inte varit det som varit pådrivande då det gällt att utveckla de samhällsägda företagen utan har tvärtom i betydande utsträckning sökt att begränsa deras verksamhet. Som herr Lothigius säger är det tyvärr riktigt, att Norrbottens järnverk för närvarande är ganska nedslitet. Därför är det nödvändigt med en nollställning av företagets ekonomi. Det sker dels genom ett kapitaltillskott på 100 miljoner kronor, dels genom att aktiekapitalet nedskrivs med 100 miljoner kronor. Därutöver föreligger ett investeringsprogram — beloppet 160 miljoner kronor har nämnts. Jag vill på den punkten bara markera, att en av förutsättningarna för att man inte åter skall komma i samma situation som den man nu befinner sig i är, att man inte knyter den förhoppningen till de 160 miljonerna att man tror sig därmed för framtiden ha löst investeringsproblemet. Jag kan nämna att ett företag, där jag själv har arbetat i många år, investerar årligen i forskningsoch utvecklingsarbete omkring 100 miljoner. Jag vet att företaget vid årets bolagsstämma beslöt en investeringsram för 1970 på 185 miljoner. Det är en sådan politik som är nödvändig, om Norrbottens järnverk skall få en god ekonomi.

Herr talman! Det var en viss ironi, det är alldeles riktigt, men ironin om vinsten var i främsta rummet inte riktad mot herr Lindholm eller herr Olhe de utan mot de socialdemokratiska tendenserna under det senaste året att tala föraktfullt om näringslivet och vinsterna. Det var därför som jag använde en något ironisk ton. Det är kanske inte så underligt, herr talman, att vi anslår en kort stund till diskussion om det här företaget eftersom det varit föremål för riksdagens beslut många gånger tidigare, och det rör sig om ganska stora belopp. Jag har efter sammanräkning kommit fram till en förlust, och den är vidimerad, på sammanlagt 430 miljoner kronor, d. v. s. nära en halv miljard, under de gångna åren. Det är inte märkligt att man då frågar sig om de riktiga satsningarna görs och om det behövs mera satsningar. I stort sett har jag ingenting att invända mot den målsättning herr Olhede presenterade. Den passar alldeles utomordentligt till den syn som tidigare högerpartiet och nu moderata samlingspartiet gjort sig till tolk för. Får jag bara läsa upp en liten passus om Norrbottens järnverk ur riksdagens protokoll den 29 april 1959 av en viss herr Svärd, som torde vara bekant i detta sammanhang. Han sade bl.a. följande: »Man är mycket angelägen om att företagsledningarna i de statliga företagen skall få hela den rörelsefrihet, som företagsledningar i enskilda företag har, och i den mån man har statliga företag tror jag att detta är något av det mest väsentliga vi kan göra för att få en förnuftig tingens ordning till stånd.

I den meningen går det alltså åt rätt håll. Men detta hindrar inte att vi kan kritisera enskilda förhållanden. Jag är emellertid mycket glad över att denna målsättning nu har slagits fast. Jag hoppas att man inte sviker den genom att gå andra vägar och utnyttja statens möjligheter på andra håll.

Herr talman! För den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten föreslås i propositionen 75 vissa justeringar av det nuvarande stödområdet liksom av stödets omfattning. Mot bakgrunden av de ökade problem och svårigheter som befolkningsomflyttningen har medfört, framför allt för Norrlandslänen, har kravet på en mer aktiv lokaliseringspolitik vunnit större gehör. Allt fler medger nu att den förda lokaliseringspolitiken har varit otillräcklig och att åtgärderna borde ha satts in långt tidigare. En viss utvidgning av stödåtgärderna sker nu till orter som tidigare inte har ingått i stödområdet. För Gävleborgs län har ingen sådan utvidgning skett, vilket jag beklagar. Liksom tidigare är det endast Hälsingedelen som ligger inom stödområdet, medan Gästrikland har lämnats utanför. I motioner från centerpartiet har vi pekat på det otillfredsställande i en sådan gränsdragning inom ett och samma län. Vi har mycket goda erfarenheter av de hittills bedrivna lokaliseringspolitiska åtgärderna i Hälsingland. Åtskilliga människor har därigenom fått trygghet till arbete och inkomst, där alternativet eljest hade varit utflyttning från orten. Trots dessa beaktansvärda insatser har Hälsingland ändå inte kunnat undgå en årlig befolkningsminskning, vilket talar sitt tydliga språk om att lokaliseringsinsatserna har varit otillräckliga. Detta har framför allt varit förhållandet i vissa inlandskommuner. Ljusdalsområdet har exempelvis varit ganska hårt utsatt. Genom interpellatio ner och motioner här i riksdagen har vi larmat statsmakterna om behovet av extra åtgärder inom detta område. Jag skall gärna erkänna att regeringen har ställt sig förstående till dessa krav och vidtagit en del åtgärder som man hoppas tillsammans med den kommunala aktiviteten skall vända utvecklingen till det bättre inom Ljusdalsområdet. Men befolkningsminskningen har drabbat hela Gävleborgs län. Här kommer också Gästrikland, som nu inte ingår i stödområdet, in i bilden. Arbetsmarknadsläget är på flera håll i Gästrikland lika besvärande som i Hälsingland. Vill man skapa gynnsamma förutsättningar för en balanserad näringspolitisk utveckling i Gävleborgs län bör ocks hela länet tillhöra stödområdet. Ett i detta hänseende sammanhållet län underlättar för länsmyndigheterna att i planeringsarbetet slippa göra de avvägningar som en sådan gränsdragning medför. Därtill kommer att den industriella utvecklingen bl.a. inom Gävle kommunblock under senare år varit klart otillfredsställande. Detta förhållande är kanske ännu mer markant i Ockelbo, alltså i norra delen av Gästrikland, där näringslivet domineras av jordoch skogsbruk, inom vilket den fortgående arbetskraftsminskningen skapat bestående sysselsättningsproblem. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har också i sitt remissyttrande över iokaliseringsutredningens delbetänkande pekat på dessa förhållanden och starkt understrukit det otillfredsställande i uppdelningen av länet, som av länsstyrelsen betecknas som en olycklig konstruktion. Länsstyrelsen har menat att starka skäl talar för att hela länet bör ingå i stödområdet. Detta är också innebörden i det yrkande som ställts från centerhåll i motionsparet I:1133 och II: 1330, den senare undertecknad av bl.a. mig själv.

Med hänsyn till att statsutskottet avstyrkt våra motioner på detta område utan att någon av utskottets ledamöter velat följa upp dem i en reservation finner jag det föga möjligt att med framgång ställa något bifallsyrkande. Det återstår då för mig bara att uttala den förhoppningen, att Gästrikland mot bakgrunden av detta departementschefens uttalande skall i generös anda beviljas stödåtgärder i all den utsträckning som är möjlig. Jag hoppas verkligen att så blir fallet. Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 106 i anslutning till propositionen 85 bi. a. behandlat motionsparet I: 1138 av min partikamrat Johan Olsson och II: 1335 av bl.a. mig själv, vari vi hemställt att Norrlandsfondens geografiska verksamhetsområde också skall omfatta Gävleborgs län. Eftersom Norrlandsfonden har stor betydelse för det norrländska näringslivets utveckling, inte minst genom att tillhandahålla riskkapital, har fonden på ett värdefullt sätt kompletterat samhällets övriga åtgärder. Mot denna bakgrund har vi ansett det angeläget med ett klarläggande från riksdagen att fondens verksamhetsområde även skall omfatta Gävleborgs län. Genom statsutskottets positiva skrivning, där det bestämt anges att denna möjlighet föreligger, anser vi motionärer ait vi fått ett sådant klarläggande. Jag vill därför med tillfredsställelse notera det förhållandet, att Norrlandsfondens användning utvidgats från 4 till att omfatta 5 län, alltså också Gävleborgs län. I denna debatt behandlas också bevillningsutskottets betänkande nr 36 i anledning av motioner rörande vissa lokaliseringsoch miljöpolitiska skattefrågor. I två vid betänkandet fogade reservationer har de borgerliga ledamöterna yrkat på längre gående åtgärder för att man skall komma till rätta med den regionala obalansen i sysselsättningsläget. Vill man bedriva en framgångsrik regionpolitik, som skapar denna bättre balans, är det svårt att gå förbi skattepolitiken. I många länder används skattepolitiken i lokaliseringspolitiskt syfte, och det är vad som sker även i vårt land genom investeringsfonderna. Från centerns sida har vi kraftigt betonat att skall de regionalpolitiska målen nås, så måste investeringsfonderna i huvudsak användas i detta syfte. Investeringsfonderna har under senare tid använts på det sättet att till lokaliseringsområdena kommit ca 10 procent av medlen, medan ca 90 procent utnyttjats i koncentrationsområdena. Detta har därtill skett i ett konjunkturläge då det varit brist på arbetskraft och risk för ekonomisk överhettning. Därmed har man snarare ökat än minskat den regionala obalansen, och det menar vi är en felaktig användning av investeringsfonderna. Vi hävdar att det bör skapas garantier för att investeringsfonderna i allra största utsträckning används så att de tjänar det lokaliseringspolitiska syftet. Den skattelättnad för företagen som avsättning till investeringsfond nu medger kommer i huvudsak de större företagen till del. Det är inget fel i detta, men vi inom centern har upprepade gånger i motioner krävt att även de mindre företagen skall få motsvarande möjligheter och förmåner, något som dock hittills avvisats av riksdagsmajoriteten. Vi för nu återigen fram yrkandet i reservationen 2 vid bevillningsutskottets betänkande nr 36 i syfte att främja de mindre företagens konsolide ring, självfinansiering och utveckling. Andra åtgärder på beskattningens område som kan vidtas i syfte att främja de regionalpolitiska insatserna gäller elskatten och arbetsgivaravgiften. Vi har pekat på att en differentiering eller ett slopande av dessa avgifter inom stödområdet säkerligen skulle underlätta för näringslivet att utvecklas på ett tillfredsställande sätt inte minst i Norrlandslänen och skapa förutsättningar för de enskilda människorna att få sysselsättning och kunna känna trygghet och trivsel. Åtgärder på området kan också vidtas när det gäller transportpolitiken. I propositionen 84 tillmötesgås vissa sådana krav — förslag framläggs om transportstöd som regionalpolitiskt medel. Jag hälsar denna åtgärd med tillfredsställelse. Jag tror att den kommer att ha stor betydelse för de områden och de företag som får del av förmånerna, och jag vill rikta ett särskilt tack till statsrådet för detta värdefulla förslag. Men det finns ytterligare åtgärder att sätta in i samma syfte på området. För närvarande råder icke oväsentliga skillnader beträffande priset på bensin och motorbränsle. I landsdelar där avstånden är långa och transporterna blir omfattande och dyra är oljeoch bensinpriserna högre än i storstadsområdena. Den orättvisa som ligger i en sådan prissättning borde undanröjas. Med hjälp av beskattningen skulle man säkerligen kunna finna lösningar för att åstadkomma ett enhetligt oljepris för hela landet. Jag tycker att man med det snaraste borde pröva denna möjlighet. Herr talman! Med det anförda ber jag att för min del få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid bevillningsutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! Jag kommer att uteslutande ägna mitt anförande åt bevillningsutskottets betänkande nr 36. I det ta betänkande behandlas ett antal motioner angående vissa lokaliseringsoch miljöpolitiska skattefrågor. Som herr Eriksson i Bäckmora nyss framhöll finns två reservationer av de borgerliga ledamöterna fogade till betänkandet. Jag vill med några ord rätt kortfattat beröra dem. Den första reservationen tar upp frågan om skattereglernas användning som lokaliseringsinstrument. Det föreligger stora ojämnheter i sysselsättningsläget mellan de norra delarna av vårt land och de stora tätortsregionerna i mellersta och södra Sverige.

Detta är naturligtvis beklagligt. De som bor inom dessa områden känner sig i många fall svikna av samhället och politikerna, och detta är kanske inte så mycket att förundra sig över. De flesta är fast rotade i sin bygd, och särskilt för de något till åren komna är det svårt att omplacera sig i ny miljö. Med hänsyn till dessa erfarenheter anser vi reservanter att det är på tiden att söka sig fram och pröva nya vägar vid sidan om de mera konventionella stödåtgärder som föreslås i proposition 75 och som på försök pågått under åtskilliga år. Utskottsmajoriteten vill inte nu lika litet som tidigare vara med om att undersöka om skattelagstiftning vore ett lämpligt instrument härför. Majoriteten säger att de skäl som anförts i motionerna inte ger anledning till någon ändrad principiell inställning och att lokaliseringspolitiska insatser skall ske genom andra åtgärder än lättnader i beskattningen. Ja, principerna är inte helt obrutna. Från 1963 till 1965 fick investeringsfondsmedel användas i lokaliseringspolitiskt syfte, och även efter denna tidpunkt har :Kungl. Maj:t haft rätt att medge fondmedels användning för just detta ändamål. Ett annat exempel som kan anföras är bestämmelserna om investeringsavgift på: vissa byggnadsarbeten, som enligt det nyligen antagna förslaget härom inte skall uttas inom det allmänna stödområdet. Det finns exempel från ett flertal industriländer där man prövat olika former av lättnader i beskattningen för att främja lokaliseringspolitiska målsättningar. Såvitt jag i varje fall äger kännedom har inte några negativa verkningar uppkommit härav. Man kan då fråga sig varför inte samma vägar kan prövas även hos oss eller varför dessa frågor inte åtminstone kan utredas — det kan ändå inte få några farliga konsekvenser. I fråga om användningen av investeringsfonderna har vi reservanter även stöd i ett uttalande av lokaliseringsutredningen, som i sitt betänkande understrukit angelägenheten av att dessa användes som lokaliseringspolitiskt styrmedel inom stödområdet. Enligt min mening kan man inte utan bärande motiv vifta bort ett uttalande av en instans, som väl får anses sitta inne med både kunskaper och god överblick över hela det berörda fältet. Vi har i reservationen även pekat på avskrivningsmöjligheterna beträffande byggnader och markanläggningar. Det skall dock inte fördöljas att bestämmelserna härom vid 1969 års riksdag fick en utformning som innebär förbättringar i fråga om avskrivningar på industribyggnader och anordningar för att bekämpa miljöförstöring och buller. I ett flertal andra länder har man emellertid gått längre och medger betydligt snabbare avskrivning på investeringar i vattenoch luftvård än vad fallet är hos oss. Vidare kvarstår frågan om jord brukets avskrivningsmöjligheter när det gäller anläggningar som syftar till förbättrad vattenoch luftvård. Skattefrågorna tas även upp i en reservation till bankoutskottets. utlåtande nr 40, i vilken de borgerliga ledamöterna framhåller vikten av att stödet i större utsträckning inriktas på generella åtgärder som främjar ett företagsvänligt klimat. Jag delar denna uppfattning, vilken även kommer till uttryck i reservationen 1 vid bevillningsutskottets betänkande nr 36. Det kan hända att sådana generella åtgärder insatta i samverkan med direkta stödåtgärder blir just det instrument som verksamt kan bidra till en ökad sysselsättning i Norrland, så att folkströmmen söderut kan bringas att minska och: heist, på sikt, att upphöra. De berörda människorna har i första hand rätt att få klarhet härom. Vi reservanter vill genom utredning och bedömning av olika alternativ i möjligaste mån dra vårt strå till stacken i dessa avseenden. Herr talman! Vi finner det motiverat att påyrka en allsidig och förutsättningslös utredning av skattesystemets användning som ett regionaloch miljöpolitiskt instrument, då det hittills saknats en sådan samlad bedömning av dessa betydelsefulla frågor. I reservationen 2 behandlas frågan om möjlighet för mindre företag att göra avsättningar till investeringsfonder. Denna fråga kommer att tas upp av andra talare i debatten.

Herr talman! Som herr Enarsson redan nämnt behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 36 ett antal motioner som har nära anknytning till dagens huvudärende, de i propositionen 75 föreslagna lokaliseringspolitiska åt gärderna. I de nämnda motionerna yrkas på särskilda skattebestämmelser, som avses gälla endast i viss del av landet eller tillgodose särskilda intressen. Som jag redan påpekat har flertalet av dessa motioner ett direkt lokaliseringspolitiskt syfte, och därför har utskottet ansett det önskvärt att de behandlades i kamrarna samtidigt med lokaliseringspolitiken. Bevillningsutskottet har inte att handlägga den av regeringen framlagda propositionen 75. Det uttalar emellertid att propositionens förslag till lokaliseringspolitiska åtgärder enligt dess mening är en lämpligare form av stöd än de speciella skatteåtgärder som föreslås i motionerna. Utskottsmajoriteten har därvid vidhållit en principiell inställning som kort sagt innebär att beskattning inte skall ske efter olika regler i olika delar av landet.

Så några ord 'om de reservationer som har fogats vid bevillningsutskottets betänkande.